Fru talman! Monica Green har frågat mig vad jag avser att göra för att ha kvar kompetensen som finns i Skara på Sveriges lantbruksuniversitet. Vidare har Monica Green frågat vad jag avser att göra för att kompensera Skara om SLU läggs ned. Låt mig först och främst slå fast att det inte finns några planer på att lägga ned SLU i Skara. Det finns i dag inte heller något beslut av SLU om att flytta några utbildningar från Skara. SLU i Skara har, förutom utbildningar inom djurområdet, en omfattande och livskraftig forskningsverksamhet som håller hög kvalitet och är mycket värdefull för de gröna näringarna och samhället i stort. Där bedrivs forskningen i nära samverkan med näringen. Denna samverkan mellan akademi och näring är, enligt regeringens mening, en viktig, lagstadgad uppgift för våra lärosäten. Jag vill åter poängtera att det inte finns några förslag om att SLU ska avveckla hela sin verksamhet i Skara. SLU har internt initierat en utbildningsutredning som har gjort en bredare belysning av SLU:s utbildningar. Utredningens uppdrag har varit att analysera och föreslå ett framtida utbildningsutbud som motsvarar samhällets behov och som kan bedrivas på ett effektivt sätt. Utredningen föreslår att de utbildningar som i dag är förlagda till campus Skara flyttas till campus Ultuna. SLU beslutar själv om den interna organisationen inom universitetet och administrerar denna med utgångspunkt i kravet på en hög kvalitet och resurseffektivitet i verksamheten. Utredningens förslag fokuserar enbart på utbildningsutbudet. Några förslag i utredningen om förflyttning av övriga verksamheter från Skara finns inte. Enligt vad jag erfarit i mina och departementets samtal med SLU:s ledning kommer en utredning inom SLU att se över hur den övriga verksamheten som i dag finns i Skara kan utvecklas. Jag ser Skara och SLU i Skara som ett fortsatt viktigt nav i Västra Götaland för att upprätthålla ett konkurrenskraftigt jordbruk och för att tillgängliggöra och sprida kunskap och forskningsresultat till näringen.
Fru talman! Vi som kämpar för att ha kvar SLU i Skara har fått lite respit, och det är ju bra, eftersom den utredning som styrelsen skulle ta ställning till den 18 december har skjutits på med anledning av de remissvar som har kommit in och att man behöver en fortsatt analys. Utredningen har missat väldigt mycket när de har kommit fram till att det ska rationaliseras ännu mer. Det är inte bra att vi har en sådan centraliseringsiver i samhället i dag. Det är inte bra för landet i stort, och det är inte bra att utbildningar centraliseras till vissa orter. Nu är SLU i Skara hotat, även högskolan i Skövde har varit hotad, och det finns andra saker som den borgerliga regeringen har försämrat. De minskade möjligheterna för små kommuner att utvecklas och nedläggningen av Djurskyddsmyndigheten i Skara är tydliga exempel på att ni försämrar ute i landet. Skara hade möjligheter att växa som kommun och tog till vara näringen runt omkring. Nu är det SLU den här gången. Jag vill påpeka att utbildningarna i Skara inte finns där av en slump, utan de har vuxit fram i ett sammanhang. Det är där som djurproduktionen finns i allra högsta grad, och det finns en bredd av djurslag. Där finns Nordens Ark, inte precis i Skara men i Västra Götaland, och där finns ett fungerande kontaktnät mellan djurägare. Dessutom har utredningen missat att det finns ett djursjukhus på campus i Skara som helt och hållet klarar sin egen ekonomi. Utredningen har också missat att veterinärmedicinutbildningen och djuromvårdnadsutbildningen är två skilda discipliner och tänker heller inte på att det finns utbildningar för utländska veterinärer. Sveriges lantbruksuniversitet i Skara är ett viktigt lärosäte som borde utvecklas, inte avlövas. Det är många som kämpar: Skara kommun, Västra Götalandsregionen, LRF, Nordens Ark och de areella näringarna. Jag vet att de har uppvaktat ministern, och jag vet att det pågår ett arbete. Ministern vill ändå inte riktigt ta ansvaret och säger att styrelsen själv får ta ett beslut. Det kanske ligger en del i det. Men när det görs en utredning som missar så mycket och när landsbygdsministern ser att utbildningen i Skara är av sådan vikt kanske ministern skulle kunna vara tydlig med hur viktigt det är att ha kvar utbildningen på flera orter. Det går att höja anslaget, och det går också att visa på vikten av att ha en bredd i hela landet och inte bara haka på den centraliseringsiver som pågår.

Fru talman! Jag vill delta i debatten för att visa hur viktig denna näring är för oss i Västra Götalands län. Det är mycket som pekar åt fel håll i Västra Götalandsregionen. Eftersom vi är starka i industrisektorn har vi många varsel just nu. En annan gren vi har är just livsmedelsproduktion. Det handlar också om landsbygdsutveckling. För att stärka den arbetsmarknad vi har är det viktigt att det finns tillgång till både utbildning och forskning och utveckling. Därför är det viktigt att SLU finns kvar med både sin utbildning som är en förutsättning för forskning och utveckling. Att det finns ett tydligt samband mellan utbildningsmöjligheter och forskning vet vi. Dessa synpunkter kommer inte enbart från SLU utan från alla lärosäten. Man behöver ha utbildningsmöjligheter för att kunna bedriva bra forskning. På det område som vi diskuterar finns ett upparbetat samarbete och en samverkan mellan näringslivet, kommunsektorn och regionen, vilket Monica Green också anförde. Det handlar om att man stöttar varandra för att se vilken arbetsmarknad som finns och vilka näringslivsutvecklingsmöjligheter, men det har också handlat om ekonomiskt anslag när man har fått till stånd de utbildningar som finns på SLU. Västra Götaland är det i särklass starkaste djurlänet med avseende på produktionsdjur. Det finns många positiva företagare med framtidstro. Det kan man se på de förprövningar som gjordes förra året, för vi har ännu inte kunnat sammanräkna årets. Avseende nötkreatur och hästar var det 286 förprövningsärenden i Västra Götaland jämfört med 54 i Uppsala dit man säger att man ska flytta utbildningarna. När det handlar om grisproduktion var det 6 anläggningar i Västra Götaland och inga i Uppsala. Landsbygdsministern har fått många interpellationer och frågor om dessa näringar, och det finns en oro. Det har varit kris i grisproduktionen, och det har också handlat om nötkreatur. I Västra Götaland kan vi dock se att det finns mycket framåtanda, men vi kan känna ett visst missmod om det inte ska vara möjligt att läsa högre utbildningar inom dessa produktionsgrenar i Västra Götaland. Vi vet ju att man får jobb på direkten när man har utbildat sig till djurskötare eller läst etologi och djurskyddsprogrammet. Även om ministern inte ska styra precis hur det ska vara behöver han göra ordentliga uttalanden om hur viktigt det är att ha utbildningar där en arbetsmarknad finns. Det skulle regeringen kunna uttrycka starkare.
Fru talman! Låt mig åter slå fast att SLU i Skara vid sidan om sin utbildningsverksamhet inom främst djurområdet bedriver en omfattande och, enligt min bedömning, livskraftig forskningsverksamhet. Låt mig åter slå fast att det inte finns något beslut om att SLU ska lämna Skara. Jag vill också ännu en gång framhålla att det i dag inte finns några beslut om att flytta några utbildningar från Skara. Det finns dock, fru talman, ett förslag till SLU:s styrelse som jag gärna meddelar såväl interpellanten Monica Green som Carina Ohlsson. Styrelsen sammanträder i morgon och förslaget innebär att föreståndaren i Skara ska få i uppdrag att komma med idéer om hur Skara ska kunna utvecklas. Det handlar om utveckling av befintliga verksamheter och om hur en redan omfattande samverkan mellan SLU i Skara och näringslivet, som omfattar många framför allt mindre företag i Skarabygden och Västra Götaland, ska kunna utvecklas för framtiden. Det är ett glädjande besked som jag gärna meddelar såväl dem som deltar i debatten som kammaren i stort. Jag tror mycket på detta eftersom jag ser utvecklingsmöjligheter inom och omkring de gröna verksamheterna såväl i Västra Götaland som i övriga delar av vårt land. Jag vill betona att SLU inte är ensamt om att behöva ta ett ansvar för att alla delar av vårt land ska kunna fortsätta utvecklas. SLU ska ta och tar ett ansvar för detta, men det måste också andra verksamheter göra för att hela Sverige ska kunna fortsätta utvecklas på ett positivt och bra sätt.

Fru talman! Det lät spännande att SLU:s styrelse ska få ett nytt uppdrag i morgon om hur man ska kunna utveckla verksamheten. Det verkar jättebra. Vi som har kämpat för SLU i Skara sedan utredningen kom i våras tycker givetvis att sådana besked är välkomna. Det blir dock lite tokigt om man tar med ena handen och ger med den andra, eller om man brukar säga tvärtom, och utbildningar som är grundläggande för att SLU i Skara ska kunna utvecklas försvinner. Forskningen på SLU i Skara har stor nytta av den utbildning som nu eventuellt ska försvinna, och vice versa. Man korsbefruktar varandra. Det vore också tacknämligt att man utvecklade de utbildningar som finns så att den centraliseringsiver som finns inte får fäste. Precis som Carina Ohlsson sade tidigare har Västra Götaland det tufft med alla varsel. Vi har över huvud taget en stor massarbetslöshet i Sverige med över 8 procent. Långtidsarbetslösheten har vuxit och ungdomsarbetslösheten är högre än EU-genomsnittet. Att i det läget dra in och centralisera utbildningar är inte bra. Dessutom säger landsbygdsministern att det inte bara är SLU som ska ta ansvar för att hela Sverige ska leva. Det håller jag med om. Därför är det märkligt att det händer så mycket annat. Ni började med att lägga ned Djurskyddsmyndigheten, och ni har hotat utbildningar på högskolan i Skövde. Det finns så många andra områden som regeringen kan styra över som inte går vår väg. Om SLU i Skara inte har eget ansvar har väl regeringen ett visst ansvar i frågan. Jag tycker att regeringen har ett stort ansvar för att se till att vi har utbildningar och utbildningsmöjligheter i hela landet. Att gömma sig bakom en styrelse tycker jag inte är helt rätt. Även om styrelsen ska fatta beslut utifrån utredningen går det, precis som Carina Ohlsson sade tidigare, att styra med anslag. Det går också att peka på vikten av utbildningarna, och det går att se till att de areella näringarna i Västra Götaland kan samverka bättre för en bättre utbildning och för att ungdomarna här ska kunna få jobb framöver. Det finns mycket att göra för att utveckla SLU i Skara. Jag välkomnar att landsbygdsministern ger oss ett halmstrå med det nya uppdraget. Jag skulle vilja att ministern dessutom säger att de utbildningar som är hotade inte längre är hotade.

Fru talman! Det är riktigt som landsbygdsministern säger: Det finns inget beslut. Som tur är finns det inte något beslut om att man ska flytta utbildningarna, men det fanns ett förslag till styrelsen från utredningen. Nu möts vi av att det ska ske ytterligare utredningar om hur man ska utveckla den verksamhet som finns i Skara. Det samband som jag tog upp tidigare fick jag ingen kommentar till. Ser inte landsbygdsministern sambandet mellan utbildningar på en ort och möjligheten att bedriva relevant forskning? Varenda högskola och universitet säger att det måste finnas både forskning och utbildning eftersom de är beroende av varandra. Jag tyckte att det fanns en underton när ministern sade att andra verksamheter också måste ta sitt ansvar. Betyder det både i Skara och Uppsala? Är det ytterligare saker som vi ska göra i Västra Götalandsregionen och Skaraborg? Det vore bra om vi fick signaler om vad vi ska göra utöver det som vi redan gör. Vi bygger ut biogasanläggningar där man har ett samarbete mellan näringsliv, företag och kommuner. Man samverkar över blockgränserna i de omgivande kommunerna. Vi har anslag från regionen för att det ska finnas utbildningsmöjligheter. Agroväst går in från hela näringen. Vad mer ska vi göra för att leva upp till de villkor som tydligen är så fantastiska i Uppsala? Ska vi ha ännu fler djur inom produktionen för att vi ska kunna ha utbildningen?

Fru talman! Ungefär likalydande skrivningar har varit vid handen sedan i varje fall 1977 när det gäller förordningstexter om vem som beslutar om utbildningar på högskolor och universitet. Från 1977 fram till nu har det funnits rika möjligheter för den som har velat ändra på vem som ska fatta beslut om saker och ting.

SLU har gjort en genomlysning av sin verksamhet för att kunna uppfylla de krav som regeringar över åren och riksdagen har ställt sig bakom - utan att det har varit ifrågasatt såvitt jag känner till. Därför är jag övertygad om att jag har kammarens stöd och att jag har rätt när jag säger att vi inte ska lägga oss i detta från vare sig riksdagens eller regeringens sida. Vi vill ha autonoma självständiga akademier i vårt land. Jag vill korrigera mig. SLU:s styrelse sammanträder tisdagen den 18 december, inte i morgon. De har då att ta ställning till ett förslag om hur man kan utveckla verksamheten i Skara. Det finns alltså ett sådant förslag på styrelsens bord att ta ställning till för att sedan ge ett uppdrag till föreståndaren i Skara. Både vid SLU och vid andra universitet och högskolor bedrivs ibland forskning utan att den är knuten till utbildningsverksamhet. Jag kan inte på rak arm säga hur många orter SLU har forskningsverksamhet på. SLU bedriver verksamhet på i storleksordningen 15-20 orter, oftast forskningsverksamhet. Endast fyra av dem är stora utbildningsorter. SLU har en väl spridd verksamhet i vårt land. Det är viktigt speciellt för det här universitetet eftersom det har verksamheter som är areella. De areella näringarna finns över hela vårt land med lite olika förutsättningar. Numera inkluderas det område som tidigare låg på andra myndigheter och utbildningsinstitutioner, nämligen vatten och fiske.
Fru talman! De areella näringarna och de gröna jobben tillhör framtiden. Vi har massarbetslöshet i Sverige. Vi har en långtidsarbetslöshet som växer, och vi har en ungdomsarbetslöshet som är högre än EU-genomsnittet. Därför behöver vi satsa mer på de gröna jobben och de gröna utbildningarna. Det ska vara resurseffektivt, säger jordbruksministern. Bra - då vinner Skara. Skara är det mest resurseffektiva lantbruksuniversitet vi har i Sverige. Skara har utbildningen nära forskningen. Skara har nära till produktionen. Skara har en bredd när det gäller djurslag. Skara har Nordens Ark i närheten. Där finns ett djursjukhus som är helt och hållet självfinansierat. Där finns utbildningar för veterinärmedicin och djuromvårdnad och där finns utbildning för utländska veterinärer. Skara är det mest resurseffektiva lantbruksuniversitet vi har. Det gläder mig att ministern säger att det mest resurseffektiva ska vara kvar. Det tar jag som intäkt för att vi klarar SLU i Skara för framtiden. Vi har kämpat sedan i våras. Ministern och jag hade en första interpellationsdebatt i maj när utredningen hade kommit. Nu har många uppvaktat ministern. Vi har kämpat tillsammans för att få ha kvar SLU i Skara och kunna utveckla det. Om ministern står fast vid att det är det mest resurseffektiva universitetet som ska få vara kvar tar jag det som intäkt för att utbildningarna kommer att finnas kvar.
Fru talman! Jag tackar för interpellationen och debatten. Det är viktigt att diskutera de gröna näringarnas utvecklingsmöjligheter i alla delar av vårt land eftersom det är där, precis som interpellanten säger, som utvecklingsmöjligheter finns. Jag tror att den biobaserade ekonomin ligger framför oss, apropå att vi på vår planet inte har hushållat tillräckligt med de resurser som är ändliga, vilket de gröna näringarnas verksamhet är motsatsen till. De är hållbara och ständigt förnybara.

En av de saker som de har att ta hänsyn till är resurseffektivitetsbegreppet. Men de ska också se till att de skapar synergier mellan sina egna verksamheter men kanske också mellan omgivande verksamheter som må vara såväl offentliga som privata verksamheter. Det har också kommit till min kännedom, vilket kanske inte har framgått klart i denna debatt, att läget i denna fråga, vad jag har förstått, beror på att man har fått in många synpunkter både från området som berörs och från näringens sida och organisationer. Såvitt jag känner till kommer något ställningstagande inte att göras under det styrelsemöte som äger rum den 18 december. God jul, fru talman och i kammaren närvarande ledamöter och tjänstemän!